Herr talman! När vi skrev vår motion om Lex Britannia och den fackliga stridsrätten var det bl.a. för att i likhet med fackliga debattörer försöka ge regeringen mer råg i ryggen i relationerna med EG. På samma sätt gäller den här debatten i lika hög grad det framtida EG och ett eventuellt svenskt medlemskap som det gäller en förstärkning av medbestämmandelagen, MBL. Vänsterpartiet ser det som en mycket viktig seger för hela arbetarrörelsen att regeringen äntligen har lagt fram ett förslag som förstärker MBL så som vi föreslog i vår motion i januari. Arbetsmarknadsutskottets majoritet har stått emot de hätska attackerna från redargarnityret och övriga antifackliga aktörer här i Sverige och i Norge, som särskilt har nämnts. Erik Holmkvist har i sina debattinlägg men framför allt i sitt första anförande understrukit att det fungerar på det sätt som jag har nämnt när det gäller synen på EG. Han radar upp och citerar en rad remissinstanser som enhälligt, mer eller mindre hätskt, cyniskt och aggressivt har agerat för att stoppa regeringens förslag. I ett av citaten sade Erik Holmkvist att remissinstansen hade sagt att fördelarna för den inre marknaden skulle försvinna i ett enda slag, om detta går igenom i riksdagen. I ett annat handlade det om att facket får alltför stora möjligheter till stridsåtgärder, i ett tredje om att det skulle innebära att fackliga solidaritetsåtgärder blir obegränsade. Till sist klämmer Erik Holmkvist till med Norges reaktion, som inte bara kan ha varit en god sak ens i Erik Holmkvists smak, utan som också måste ha varit något obehagligt, såsom många andra har tyckt. Herr talman! Jag tycker att det är bra att de borgerliga partierna så tydligt visar vilka ambitioner de har med Sveriges anpassning till EG. De skiljer sig inte ett uns från övriga nationella och internationella högerkrafter, som utan skrupler erkänner att EG-modellen är det nyliberala redskap som de vill använda för att försöka krossa den fackliga rörelsen här i Sverige. Moderaterna och folkpartiet men också centern hoppas att EG kommer att stoppa alla försök till en mer progressiv lagstiftning på arbetsrättens område i Sverige. Socialdemokraterna å sin sida hoppas att EG-domstolen inte skall komma att ingripa mot en förstärkt svensk lagstiftning som den vi diskuterar, typ Lex Britannia, som riksdagen med all säkerhet kommer att rösta igenom i morgon. Det säger mer om EG-domstolen och EG-propagandisternas motstridiga budskap än om Lex Britannia. För om fackets möjligheter att ingripa mot slavkontrakt kommer att utnämnas till ett handelshinder av EG juridiken, då är det självfallet fel på EG och inte på den svenska arbetsrätten. Det är vår uppfattning. Här går en klar skiljelinje mellan bl.a. Diskussionen om Lex Britannia blottlägger vems ''friheter'' och vilka ''friheter'' som är EGs kännemärken. En av de dominanta hökarna på området, advokaten Claes Palme -- jag uppfattade inte om han fanns med i den citatsamling som Erik Holmkvist föredrog från talarstolen --, uttrycker sig klart. Han anser att arbetskraften skall finnas och arbeta där den ekonomiskt bäst kan utnyttjas. Det är alltså så de omtalade EG-friheterna skall tolkas! Det tycker jag att också socialdemokraterna borde tänka på mycket noga inför framtiden. Men för den arbetsköpare som pressar och hotar redan fattiga arbetare till att acceptera en halvering av lönen skall det enligt denna ideologi inte finnas några som helst hinder. Där arbetslösheten är som störst och underkastelsen ligger närmast, dit skall företagen röra sig fritt, eller därifrån hämtar arbetsköparna under stor frihet sin arbetskraft för arbete över gränserna inom det nya EG-området. Men jag tycker att herrar talare skall tänka på att Sverige faktiskt inte ännu är medlem i EG. De borgerliga partierna agerar redan nu som om Sveriges riksdag har sålt ut all förmåga att tänka och agera självständigt. Det har vi inte -- inte än. Kritiken mot EG växer. Den kommer att öka med varje avslöjande om vilka antifackliga ambitioner och aktiviteter för att rusta ner Sverige på det sociala området som ligger bakom allt vackert tal om det nya Europa. Jag är övertygad om att denna debatt i riksdagen, om den nu skulle föras ut via massmedia, när den förs i denna sena timme, skulle få ännu fler som är misstänksamma mot EG att inse att det handlar om social dumpning. Argumenten mot Lex Britannia och mot fackets rätt till stridsåtgärder visar med all önskvärd tydlighet vad en eventuell borgerlig regering efter höstens val tänker göra för att facket skall bli så tandlöst som varje nyliberal kan önska. Eftersom Lex Britannia framför allt handlar om sjöfolkets fackliga kamp, även om den i sig handlar om alla arbetstagare här i landet, vill jag i detta sammanhang påminna om att man kommer att införa det förhatliga SIS, alltså ett svenskt internationellt sjöfartsregister. Men det jag inte förstår är varför ni borgerliga debattörer låtsas som om ni inte känner till upprinnelsen till det s.k. Britannia-målet. Jag måste ändå berömma er för ett visst klarspråk. Är det för att s.k. gula fackföreningar och lönesänkningar på 30--40 % ingår i era kalkyler? Är det en självklarhet? Principen om att arbete utfört i Sverige skall omfattas av svenska kollektivavtal har varit något av grundbult i den svenska arbetarrörelsens arbete för anständiga löne och anställningsvillkor. De borgerliga vill upphäva principen, och de ser med förhoppningar på att ett EG-medlemskap skulle försämra läget ytterligare för facket. Det är alltså fel på grundkonstruktionen i både EG och de borgerliga partierna. Till sist, herr talman, vill jag ha sagt några ord om sjöfolkets fackliga kamp i dessa frågor. Tyvärr var det under lång tid sjöfolket som fick försöka att förklara och föra ut information om vad Britanniamålet och Britannia-domen egentligen handlade om.